Herr talman! Som svar på en interpellation av fru Eriksson i Stockholm angående tillsättandet av en kriminalpolitisk beredning uttalade statsrådet Kling den 20 maj i år: »Det finns otvivelaktigt skäl som talar för tillsättandet av en sådan kriminalpolitisk beredning som fru Eriksson avser med sin fråga. Jag anser dock att tiden ännu inte är mogen för det samlade grepp som en sådan åtgärd skulle innebära utan att man åtminstone ytterligare någon tid bör fortsätta på de partiella reformernas väg.» Utskottsmajoriteten intar samma avvaktande hållning i det utlåtande vi nu behandlar.

Herr talman! Man har verkligen all anledning att fråga sig vad det är som gör att förre justitieministern ansåg att tiden inte är mogen att försöka få ett samlat grepp på denna allvarliga utveckling och vad utskottsmajoriteten menar när den uttalar att tillräckliga skäl saknas för att ta initiativ när det gäller en samlad utredning. Är det så att brottsutvecklingen ger underlag för att man kan vänta, eller har det ansetts att brotten inte är av så allvarligt slag att man behöver vidta några särskilda åtgärder? Det skulle vara intressant att höra vad utskottsmajoritetens talesman säger om detta. Jag vill erinra om att den sammanlagda brottsligheten förra året ökade med inte mindre än 22 837 fall — 1968 är det senaste år för vilket vi har en samlad statistik. Nu är motioner av det slag som vi här behandlar ingen nyhet för kammaren. Förra året var det socialdemokraterna som stod för reservationen och då gynnades vi av lotten; i år är det tvärtom. I fråga om svårigheten att komma till rätta med problemet tror jag vi alla är överens, men i fråga om graden av det allvar med vilket vi ser på rättsosäkerheten och otryggheten skiljer sig tydligen våra uppfattningar. Utskottsma Joriteten medger att det finns anledning till oro, medan vi reservanter uttalar att vi hyser en mycket stark oro för den tilltagande råheten och brutaliteten i brottsutvecklingen. Nu kan det invändas att den senast tillgängliga statistiken, som avser första halvåret 1969, visar en nedgång i det totala antalet brott för första gången under 1960-talet. Det är i och för sig glädjande, men det finns tyvärr också andra siffror i denna statistik som pekar i en annan riktning. Minskningen i det totala antalet brott ligger huvudsakligen på tillgreppssidan. Utan att vilja göra något bestämt påstående vill jag säga att det ligger nära till hands att tro att den aktion mot narkotikahanteringen som polisen gjorde i början av året har givit till resultat ett mindre antal stölder och tillgrepp. Vad gäller säkerheten till liv och lem och tryggheten både i bostaden och på allmänna platser har det däremot skett en betydande försämring under första halvåret 1969. Antalet brott mot 5, 6 och 10 §§ i brottsbalken, som gäller misshandel, har under första halvåret 1969 ökat till 7 749. Under motsvarande tid 1968 var antalet 6 951 — det har alltså skett en ökning med 798 fall, eller 11,5 procent. Under de fyra senaste åren kan vi notera en ökning med 1 695 fall eller 28 procent. Jag anser detta vara en mycket allvarlig utveckling. Vi reservanter anser att man med större allvar än tidigare bör försöka åstadkomma en högre grad av rättstrygghet och rättssäkerhet. Särskilt oroande är tendensen att brottsligheten tränger allt lägre ner i åldersgrupperna och att brotten blir allt råare och brutalare.

Herr talman! Man har anledning att fråga sig vad det är som gör att vissa människor tycks vara mer eller mindre predistinerade till att bli lagöverträdare. Vi har på det området många frågetecken. Vad är det som gör att vissa människor blir laglydiga, andra inte? Hur påverkas den unges utveckling av hemmiljön? Hur inverkar uppfostran? Vad betyder en stark sammanhållning och ett starkt familjeband? Hur påverkar den allimer tilltagande bristen på respekt för både religiösa och moraliska värderingar? Vilken roll kan skolan spela i förebyggande syfte? I vilken utsträckning behöver vi ha laglydnadsundervisning i våra skolor och hur skall den läggas upp för att få den bästa effekten? När bör en sådan undervisning sättas in? Hur påverkas den unge av kamratkretsen och kamratmiljön? Vilken roll spelar den allmänna samhällsmiljön, däri inbegripet också massmedia? Finns det verkligen något samband mellan välståndsutveckling och brottsutveckling, som man ibland vill göra gällande? Vilka påtagliga nackdelar har den långa väntetiden mellan brottets begående och behandlingstillfället? Hur skulle en snabbare behandling av framför allt våra ungdomsbrottslingar kunna vara brottsförebyggande? Är det sätt på vilket vi bedriver övervakning effektivt eller över huvud taget den lämpligaste formen? Ja, herr talman, jag skulle kunna fortsätta frågandet mycket längre. Det kan naturligtvis här göras gällande, att det inte är någon konst att fråga, och det är riktigt, men jag tror i alla fall att det inte är någon som kan ge ett tillfredsställande eller över huvud taget något svar på alla dessa frågor. Tycka kan man, men inte komma med något konkret besked. Och det är just för att få fram svar på en del av dessa frågor som vi har begärt en utredning. Herr talman! Första lagutskottet gjorde i september månad en resa till USA, där vi huvudsakligen ägnade vårt intresse åt ungdomsbrottsligheten och rehabiliteringen. Det vare mig fjärran att här försöka åra några slutsatser av vad vi där fick se eller höra. USA är ett stort land, som alla vet, med skilda lagar och olika bestämmelser i praktiskt taget varje delstat. Jag vill också säga att jag för min del är alltför litet insatt i amerikanska förhållanden för att våga dra några slutsatser eller göra några jämförelser mellan USA och vårt eget land, men låt mig ändå här peka på några fakta som jag skulle vilja rubricera som personliga iakttagelser. Det framgår klart att Amerika tycks ha samma problem som vi i fråga om brottsutvecklingen. Den är allvarlig; särskilt gäller detta ungdomskriminaliteten. Utvecklingen har också föranlett en mycket engagerad och intensiv kriminalpolitisk debatt. Ett flertal undersökningar och försök har också satts i gång för att söka utröna brottslighetens orsaker och hur man skall bekämpa den. Några drag i detta arbete, såsom jag uppfattade det, vill jag inte underlåta att redovisa. Att några ungdomar råkade träda utanför lagens råmärken ansågs allmänt bero på personliga problem, som oftast var en produkt av grupproblem: familjen, kamratkretsen. När man skulle behandla de unga sökte man alltid komma underfund med bakgrunden, alltså problemen. Man sökte också inte bara att komma underfund med den enskildes problem utan med familjens problem eller den grupps problem inom vilken den unga människan hade utvecklats. Därefter sökte man också vid behandlingen att lösa problemkomplexet just i denna miljö och i intim samverkan framför allt med familjen i sådana fall där vederbörande hade kontakt med sin familj. Man strävade också framför allt vad beträffar ungdomarna att få till stånd en snabb behandling. Omedelbart efter det att vederbörande hade tagits om hand — dagen efter — sökte man komma underfund med vilka åtgärder som skulle vidtas. Därigenom kunde man förebygga väntetider och den tacksamma miljö för nya brott som en väntetid utgör. Inom anstalterna sökte man lösa den enskildes problem inom grupparbetets ram. Gruppterapi var alltså mycket anlitad och mycket utvecklad. Man sökte också engagera den intagne, om han nu var intagen på en vårdanstalt eller i ett fängelse, i arbetet inom anstalten eller fängelset. Av den aktiviteten hade man, efter vad som sades, goda erfarenheter. Man vågade eller ville dock inte påstå, att man hade gjort den ena eller andra bestämda erfarenheten, eftersom försöken i regel hade pågått mycket kort tid. Man var därför mycket försiktig med sina uttalanden. Ett annat drag som jag också observerade var den nära samverkan vad beträffar övervakningen mellan övervakaren och hans klient. Övervakare fick inte ha mer än ett visst antal fall, och det gällde inte bara att kontakta klienterna då och då utan att verkligen försöka följa upp den enskilde i hans dagliga liv, i hans arbete, under hans fritid 0. s. v. Herr talman! Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta, men jag har inte kunnat underlåta att redovisa några av mina personliga intryck som jag tror är väsentliga och även riktiga och som vi bör beakta, när vi själva tar oss an dessa problem. Vi har haft en grupp, som nyligen har gett ut ett betänkande, som har rubricerats »Samarbete i brottsförebyggan de syfte», vilket främst tar sikte på att åstadkomma samarbete mellan olika organ för att ta hand om framför allt ungdomarna. Jag kan inte heller underlåta att här citera några rader ur detta betänkande, där jag tycker mig spåra, att man är inne på samma tankegångar, som jag här redovisat från de erfarenheter jag gjorde under Amerikaresan.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

Herr talman! Ett av de allra svåraste problemen då det gäller att bekämpa kriminalitet och utveckla rättsvården till större effektivitet är väl att få verkligt starkt och omfattande gehör hos allmänheten för sådana åtgärder och därmed kostnadstäckning för dessa. Åtgärderna får ju inte enbart innebära ett tillfälligt oskadliggörande, som det ibland med en otäck formulering heter, av den brottslige utan måste bestå av konkreta ansatser till verklig rehabilitering i form av yttre, praktiska förutsättningar med just detta positiva syfte. Folk drabbas nu i ökad omfattning av brott och uppklaringsprocenten är låg. I utskottsutlåtandets tabeller kan vi läsa om detta, även om siffrörna i dessa inte alltid ger den sanna bilden av utvecklingen, eftersom denna antagligen är värre än vad dessa minimisiffror visar. Det är då kanske förklarligt och samtidigt från rättsvårdande synpunkt beklagligt, om negativa attityder mot nuvarande former av brottsbekämpande som en följd av denna utveckling växer fram hos allmänheten och dess stöd gentemot polisen, domstolarna, kriminalvården och övriga rättsvårdande organ minskar. Man kan också djupt beklaga att denna utveckling lätt tycks komma somliga att ifrågasätta t.o.m. den ärliga viljan och kanske hela inriktningen av våra kriminalpolitiska strävanden att komma till rätta med brottsligheten. Man tycks också lätt förfalla till en ganska primitiv, kanske till och med hämndlysten, inställning till dem som begått brott, om man själv är ett offer för kriminella handlingar och personligen direkt lider skada av kriminaliteten. Ökar alltså de kriminella handlingarna i frekvens, minskar också förståelsen för att myndigheterna brukar andra, så som många av oss tror, lämpligare och samtidigt humanare behandlingsmetoder och reaktionssätt vid brott. I ett klimat, där många, kanske allt flera, känner sig rättsligt kränkta och anser sig inte få sin rätt beaktad på ett rimligt sätt, är det svårare att få stöd för sådana humanare metoder. Härtill kommer att utredningsoch lagföringsarbetet i det enskilda fallet ofta växer till rena ohanterligheten och att rehabiliteringsarbetet försvåras eller rent av omöjliggörs därför att med nuvarande brottsutveckling så många lagöverträdare hinner dra på sig en mycket omfattande brottslighet, innan de avslöjas. I ett anförande under höstens allmänpolitiska debatt tryckte jag här i kammaren på angelägenheten av en mera profylatisk inriktning av åtgärderna mot brottsligheten i stort och i enskilda fall, en inriktning som förordats även från socialpsykologiskt och kriminologiskt håll. I det anförandet nämnde jag sådana namn som Kerstin Elmhorn och Gustav Jonsson. Det gäller att mitt i det praktiska arbetet med dessa problem få till stånd en starkare betoning av profylax och behandling i rehabiliterande syfte och att inte så ensidigt inrikta intresset på de mera deskriptiva och diagnostiska uppgifterna inom det kriminalpolitiska fältet, då brott redan har begåtts. även om sådana uppgifter i och för sig är viktiga, får de inte dominera så starkt, att rehabiliteringsuppgifterna ställes i bakgrunden.

Gustav Jonsson medger att man vet mycket om var skon klämmer men inte särskilt mycket om hur man klarar av ett skoskav. Det är här vi måste föra in väl underbyggda innovationer eller behandlingsalternativ, kanske genom försöksverksamhet av den typ som kommittén för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten skisserade i sitt 1964 avgivna betänkande »Aktion mot ungdomsbrott». Jag hade förmånen att som kommittéledamot vara med om tillkomsten av detta betänkande. Genom att se över det betänkandet kan man kanske något sänka ambitionsgraden i där framlagda förslag och göra dem mera praktiskt användbara. Dessa gick ut på hundraprocentig aktivitet i alla brottsbekämpande organ i en medelstor stad under en femårsperiod med en fortlöpande jämförelse med utvecklingen i en liknande stad, där motsvarande organ skulle arbeta ungefär som vanligt.

Tillkomsten 1964 av samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottslighet är ju ett framsteg, men dess uppgifter är dock begränsade till åtgärder för utökat samarbete, i och för sig mycket värdefullt. Det pågår inom detta organ alltså inte en i varje fall mera omfattande förslagseller försöksverksamhet och planering. Brottsutvecklingen är ägnad att inge oro. Därom är alla inom första lagutskottet eniga. Vi reservanter tror att förslag om en samlad aktion i syfte att effektivisera rättsvården, gärna eller helst under samtidig nyorientering, kan utformas utan att man behöver göra nya och stora utredningar. Jag tror för min del också att ett bifall till vår reservation skulle kunna bli ett välkommet stöd för vår nye justitieminister vid hans övervägande av den interpellationsvis ånyo resta frågan om en ny lagberedning. Denna skulle visserligen röra de mera principiella spörsmålen om brottskatalogens omfattning och påföljderna vid olika typer av lagöverträdelser men enligt in terpellationens motivering även syfta till att behandlingsfrågorna skulle kunna tas upp i sammanhanget. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Den oro inför brottsutvecklingen som reservanterna framför delas av hela utskottet och kommer också till uttryck i andra stycket av utskottets skrivning. Men frågan är om vi inte i dag kan avläsa resultatet av det omfattande arbete, som under hela 1960-talet bedrivits på rättsvårdsområdet, Den preliminära statistiken för första halvåret 1969 visar nämligen lägre siffror än vad som redovisades under samma tid 1968.

För första gången sedan 1960 utvisar statistiken också en nedgång av det sammanlagda antalet brottsbalksbrott. Bör inte det sjunkande antalet sådana brott kunna ses som resultat av det omfattande arbete på rättsvårdens område som bedrivits under hela 1960-talet? Utöver de betydande reformer som har genomförts beträffande brottsbalken och genom polisväsendets nya organisation pågår för närvarande arbete på partiella reformer beträffande olika delar av det kriminalpolitiska området. Bland annat verkställer kommittén för anstaltsbehandling en översyn av lagstiftningen om behandlingen av personer som tagits in på fångvårdsanstalter och häkten. Utredningsarbete pågår också beträffande särskilda = brottskategorier. 1968 års brottmålsutredning överväger åtgärder mot butikssnatterier. Förslag har också framlagts om avkriminalisering av fyllerivården. Sakkunniga har tillkallats för att göra en allmän översyn av den sociala lagstiftningen på vårdområdet. Översynen skall bl.a. omfatta vårdoch behandlingsmetoder, samordning av åtgärder och samarbete mellan olika samhällsorgan och institutioner. även det materiella innehållet i barnavårdslagen skall överses. Av särskilt intresse i detta sammanhang torde vara den verksamhet som bedrivs av samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Så sent som i år har förslag lagts fram om ett bättre brottsförebyggande samarbete på det lokala planet. Det förslag som utarbetats i detta avseende har remissbehandlats och är nu beroende av Kungl. Maj:ts prövning. De anförda åtgärder av skilda slag som vidtagits eller övervägs i syfte att åstadkomma förbättringar : på rättsvårdens område får självfallet inte, såsom framhållits av utskottet, undanskymma vikten av att uppmärksamheten ständigt hålls riktad på de angelägna spörsmål det här gäller eller tas till intäkt för underlåtenhet att fortsätta ansträngningarna att minska den omfattande brottsligheten. Vi är alla överens om att reformarbetet inom kriminalpolitiken ständigt måste fortgå. : »I nuvarande läge», heter det i utskottsutlåtandet, »anser dock utskottet att tillräckliga skäl saknas för riksdagen att ta initiativ till en utredning med de vittomfattande uppgifter som anges i motionerna.» : Herr Oskarson frågar varför utskottet anser att det förhåller sig på detta sätt »i nuvarande läge». Ja, alla de aktiviteter som för närvarande är på gång och som räknats upp får väl anses motivera att vi inväntar resultaten, och vi bör naturligtvis även avvakta resul taten av de utredningsförslag som redan remissbehandlats. Det är därför som utskottet inte nu velat rekommendera en ny utredning. Herr Oskarson gjorde också en utflykt till USA för att ge oss några synpunkter på .ungdomskriminaliteten där och de problem som sammanhänger med den. Min reflexion var då närmast att vad som verkar revolutionerande för amerikanska förhållanden inte kan verkarevolutionerande enligt vårt sätt att se, eftersom. mycket av detta redan är passerat hos oss. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att på samma sätt som jag gjort i utskottet kommentera kriminalstatistiken, som ju ständigt är ett bekymmer. De redovisade siffrorna är ju minimisiffror, och det är inte alls säkert att statistiken återspeglar hela brottsligheten. Statistiken grundar sig enbart på den: anmälda brottsligheten, alltså den brottslighet som kommit till polisens kännedom. Fru Löfqvist sade att det ändå framgår att det skett en vändning i utvecklingen, om man jämför 1968 med 1969, eftersom det är första gången sedan 1960 som en nedgång av antalet brottsbalksbrott kan redovisas totalt sett. Rikspolisstyrelsen har dock uttalat att det inte är möjligt att med säkerhet avgöra vilka faktorer som lett till denna uppbromsning av brottsutvecklingen. "-Om man emellertid ser även på detaljstatistiken, finner man att vissa av de svårare brotten ökat i antal ganska stadigt under åren 1966, 1967, 1968 och 1969, räknat på månaderna januari— juni. Det gäller misshandel, brott mot frihet och frid, skadegörelsebrott, brott mot allmän ordning och brott mot allmän verksamhet. Detta är ju brott av verkligt allvarlig beskaffenhet, och när dessa tycks visa klar tendens till ökning, finns det verkligen anledning att uppmärksamma detta förhållande, även om man har anledning att samtidigt glädja sig åt att det synes ha skett en begynnande minskning totalt sett av brottsbalksbrotten.
Herr talman! Jag sade inte, fru Löfqvist, att detta var något revolutionerande, utan jag sade att det' var personliga reflexioner som jag gjorde under USA-resan, och dessa står jag naturligtvis för. Men det är väl ändå inte så, att vi passerat allt detta som fru Löfqvist säger. Det har i varje fall inte gjorts försök här i landet med allt det som vi såg i USA, och det kan finnas anledning för oss att göra liknande försök på området. Jag behöver bara peka på de metoder man tillämpar för att ta hand om de unga och verkligen snabbt ge den behandling som behövs. Vi har inte heller haft och har fortfarande inte ett så nära samarbete mellan övervakaren och den övervakade som man har i USA. Det beror på att vi tillåter en övervakare att ha nästan hur många fall som helst. Övervakarna i vårt land kan alltså inte följa sina klienter på samma sätt som övervakarna i Amerika, vilka är anställda särskilt för denna uppgift. Låt mig sedan, herr talman, få peka på ytterligare en erfarenhet som enligt min mening stöder vår uppfattning. Det talades om vilken betydelse ett starkt familjeband och en gedigen familjesammanhållning har. Det pekades på och redogjordes för folkgrupper i Amerika, inom vilka just familjen är den centrala punkten, där sammanhållningen är stark, där släktoch familjekänslan är mycket markant utvecklad. Bland dessa folkgrupper kunde man redovisa en mycket låg brottsprocent. Även detta är ett viktigt påpekande, som vi inte helt skall gå förbi, så mycket mer som vi nu ser tendenser till att nonchalera familjens betydelse i olika sammanhang.

Herr talman! Jag vill först peka på föreliggande statistik. Om vi över huvud taget skall förlita oss på statistik i det ena sammanhanget, måste vi också göra det i det andra sammanhanget. Litar vi på 1968 års siffror, får vi väl också förlita oss på 1969 års siffror så långt det nu funnits möjlighet att framräkna dessa. Det är väl ändå såväl herr Wiklunds i Stockholm som min förhoppning att dessa siffror skall stå sig när vi kommer fram till slutresultatet. Att så inte skulle kunna vara fallet vill vi inte utgå ifrån redan i dag. Övervakarinstitutionen här hemma och övervakarinstitutionen i Amerika är kanske institutioner av skilda slag. Det skall jag inte förneka, herr Oskarson. Men antalet övervakningsfall som vi tillåter en övervakare att syssla med här hemma och det antal fall som en övervakare i Amerika tillåtes att syssla med sammanhänger inte enbart med vederbörande lands lagstiftning, utan däri ligger någonting helt annat. Herr Oskarson ville ge en bild av hur familjebanden och familjesammanhållningen tedde sig i USA jämfört med i Sverige. Visst trycktes det på att familjebanden var starkare i vissa provinser och visst visar det sig att det procentuella antalet brottslingar var betydligt mindre i dessa områden. Det är en sak som jag varken har försökt eller ämnar försöka att förneka. Själv tror jag fast på de starka familjebanden som en värdefull faktor på detta område. Men hur skall vi i den situation vari vi i dag befinner oss kunna kommendera människor att iakttaga starkare familjesammanhållning? Vi önskar en sådan utveckling och vill försöka allt för att så skall bli fallet, men jag kan inte se hur vi på rättsvårdens område i dag skall kunna åstadkomma det. Enligt vårt sätt att se och bedöma är det ingen som tar avstånd från familjebandens betydelse i sammanhanget. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag sade inte annat än att de kriminalstatistiska uppgifterna är svåra att tolka, eftersom de inte täcker över hela brottsligheten; en anonym; oregistrerad brottslighet finns säkert i stor omfattning. Det är endast över den anmälda brottsligheten vi har någorlunda aktuell statistik tillgänglig. Vad jag sedan sade var att om man går in på enskilda brott, finner man att vissa av dem — jag betecknade dem som svårare — visar en tendens till ökning. Jag medgav däremot utan vidare att här finns en siffermässig minskning av den totala brottsbalksbrottsligheten, om man jämför åren 1968 och 1969. Men ser man på enskilda brott, finner man som sagt en ökning; det kan klart konstateras.
Herr talman! Faktum kvarstår i alla fall enligt statistiken: misshandelsbrotten har ökat med över 11 procent, om man jämför första halvåret 1969 med första halvåret 1968, och det är ju dessa brott som är de allvarligaste. Jag gjorde inga jämförelser, fru Löfqvist, mellan vårt övervakningssystem och det amerikanska. Jag sade bara att jag fick det intrycket att övervakarna i USA verkligen har större möjligheter än våra övervakare att följa sin klient både under arbetstid och under fritid. Vi fick exempel på att de även tog sig an sina klienter när det gällde transporten från hemmet tiil arbetsplatsen och vice versa. Jag tror inte att det är många av våra övervakare som har möjligheter att göra det. Jag påstod inte heller att Sverige i fråga om familjebanden skiljer sig från Amerika.

Jag här alltså inte gjort några som helst jämförelser; vad jag har gjort är att jag hår redovisat vad vi fick höra. Sedan får vi naturligtvis sätta den tilltro till detta som vi vill, var och en för sig.

Herr talman! Jag är motionär i detta ärende, men jag skall försöka fatta mig mycket kort. Det är en dyster statistik som är redovisad, det kan vi väl inte komma ifrån. Det verkar på debatten som om detta skulle vara en partiskiljande fråga, men det får det inte vara. Vi måste utgå ifrån att vi alla har ett utomordentligt intresse av att se mycket allvarligt på dessa problem. Jag vill understryka vad som sagts här tidigare, nämligen att vi bör söka finna åtgärder som möjliggör att samhällets reaktion mot dem som har förövat brott kommer snabbt. Som det nu är vet vi att det kan förflyta rätt lång tid från det att brottet blivit uppklarat tills påföljden kommer. Under tiden återvänder den unge — det är i allmänhet med dem vi har problem — till sin omgivning och kan fortsätta med ett kriminellt beteende. Vi har ansett att man borde försöka med en utredning för att få ett grepp om dessa förhållanden. Samhället är föränderligt, och vi har fått nya boendemiljöer; jag tänker särskilt på de nya stadsdelar som växer upp, där unga, produktiva familjer flyttar in, där barnkullarna i allmänhet är stora och där gängbildningen givetvis också blir omfattande. Om någon kriminell person kommer in i dessa gäng kan han fortsätta att kriminalisera sin omgivning även efter det att brottet har uppdagats. Resultatet blir att brottsligheten tränger allt längre ned i åldrarna. Förebyggande åtgärder måste vidtas i större utsträckning — sådana kan säkerligen få stor effekt. Här har tidigare talats om behovet av familjesamman hållning, och visst har den stor betydelse. Jag är övertygad om att aktivisering av ungdomen genom föreningsverksamhet eller på annat sätt också är av stor vikt. En utredning som såg över alla problemen kanske kunde finna vägar som ledde till ett bättre sakernas tillstånd än det vi nu har. Vi måste konståtera att statistiken är dyster. Jag har i viss mån påverkats av resultaten av de kraftiga åtgärder som riksdagen beslöt vidta för att komma till rätta med narkotikabrotten. I det fallet gavs åt polisen bättre resurser, och situationen blev genast ljusare. Vi bör nog inte utgå från att alla möjligheter är tillvaratagna på detta område. Utskottet anser att tiden ännu inte är mogen. Detta uttalande ställer jag mig mycket frågande till. Statistiken är så dyster och utvecklingen så oroande att en utredning kanske kan ge anvisning på åtgärder som skulle ge önskad effekt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Visst är vi alla överens om att utredningsarbete kan ge vissa resultat. Det är också anledningen till att utskottet pekat på det utredningsarbete som redan pågår, och jag skall nämna några av de utredningar som arbetar. Kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården arbetar med sina uppgifter. även pågår utredning beträffande särskilda brottskategorier. 1968 års brottmålsutredning överväger åtgärder mot butikssnatterier. Man får förmoda att bl.a. förebyggande åtgärder kommer att föreslås. Utredning på vårdområdet pågår också; de sakkunniga gör en översyn av den sociala vårdlag stiftningen. Denna översyn skall omfatta bl.a. behandlingsmetoder, samordning av olika åtgärder och samarbete mellan olika samhällsorgan och institutioner. Likaså skall det materiella innehållet i barnavårdslagen ses över. Kan vi inte förutsätta att alla dessa utredningar för närvarande håller på med ett arbete som betydligt snabbare kan leda fram till antagbara resultat än om vi i dag tillsätter en ny utredning? Till allt detta kommer att en utredning nyligen avlämnat sitt betänkande, vilket har remissbehandlats och nu ligger under Kungl. Maj:ts prövning.

Herr talman! För riksdagens del kunde det väl tyckas som om den diskussion, som nu förts mellan majoriteten och minoriteten i första lagutskottet, tillräckligt har belyst problemet om brottsutvecklingen och åtgärder för att förbättra läget för att vi skulle kunna undvika att ta upp en ny debatt i denna fråga. Å andra sidan verkar det, när man behandlar brottsutvecklingen och kriminalfrågorna över huvud taget — polisens ställning, möjligheten att öka de profylaktiska insatserna. och en förstärkning av brottsbekämpningen — som om .man talar på två olika plan. När man behandlar första lagutskottets utlåtande nr 47 är både majoritet och minoritet överens om att brottsutvecklingen är ägnad att inge oro eller, som minoriteten säger, >ägnad att inge mycket stark oro». Men går man bara några veckor tillbaka i tiden och ser på vad som från regeringshåll sades i denna fråga i remissdebatten, finner man att regeringen tycks ha en annan och något mer legär bedömning av hela problemet. Det är med anledning härav som jag skulle vilja ta upp en del frågor och ställa dem direkt till regeringens nye justitieminister, som inte hade tillfälle att i remissdebatten närmare uttala sig på denna punkt. Jag tog i remissdebatten upp frågan om den ökande brottsligheten och betonade att vi inte kan komma ifrån att äldre människor känner en växande otrygghet. Inte minst vi som bor i Stockholm märker att allt fler av de gamla och kanske till och med yngre människor känner både olust och rädsla för att efter mörkrets inbrott ge sig ut på områden, där man vet att polisbevakningen inte är tillfredsställande. Det är framför allt rädslan för de grova våldsbrotten som här slår igenom. När denna fråga aktualiserades i remissdebatten fick vi emellertid från regeringens sida, enkannerligen statsministerns, ett meddelande om att enligt hans mening förhållandena i Sverige jämfört med förhållandena i andra länder på kontinenten var hyggliga. Jag tror uppriktigt sagt att det är ganska farligt att använda en sådan eufemistisk formulering när man vill försöka beskriva detta allvarliga område. Jag tror också att alla de människor, som hyser en befogad skräck för vad som kan hända dem under dygnets mörka timmar, känner en ökande olust, om den allmänna attityden från regeringens sida är att förhållandena är ganska hyggliga. Jag kan inte heller finna — hur jag än läser statistiken över brottsutvecklingen under de senaste tio åren — att man kan komma ifrån att utvecklingen har gått åt fel håll. Det förhållandet som fru Löfqvist pekade på, nämligen att vi under första halvåret 1969 sett en viss glädjande nedgång, förändrar inte helhetsbilden för en längre period. Vi hade en nedgång mellan åren 1960 och 1961 också, men under tioårsperioden 1958—1968 var det en utomordentligt kraftig ökning. De verkligt grova brotten — mord, dråp och misshandel varav döden följt — har nästan fördubblats, från cirka 8000 till cirka 16 000. Vare sig man känner en personlig osäkerhet och oro inför utvecklingen eller bara logiskt och kyligt tar del av det statistiska material som föreligger, kan man inte påstå att förhållandena i Sverige är hyggliga. Statsministerns uttalande om att situationen är »hygglig> skulle jag gärna vilja höra den nye justitieministern kommentera för att utröna om han delar första lagutskottets uppfattning — majoritetens eller minoritetens — eller ansluter sig till den allmänna formulering som regeringens främste talesman använde. Statsministern sade sig också vara övertygad om ait polisen kommer att fortsätta ansträngningarna att upprätthålla en elementär gatufrid. Den formuleringen inger ännu större olust. Kan det verkligen vara meningen — denna fråga ställer jag direkt till justitieministern att polisens målsättning på detta område endast är att upprätthålla elementär gatufrid? är det inte så att polisens elementära uppgift är att upprätthålla fullständig gatufrid? Även på den punkten skulle jag vilja ha ett klarläggande av justitieministern. Jag vill slutligen gärna instämma i herr Wiklunds anförande. Han berörde framför allt behovet av en mera bestämd inriktning på <profylaktiska åtgärder då det gäller brottsbekämpning. Men det hindrar naturligtvis inte att vi också måste ta upp det vanliga problemet om behovet av ökade personella och ekonomiska resurser på det polisiära området. Vi har inom moderata samlingspartiet i många år hävdat att man borde ha någon form av kvarterspolis. Vi anser att just förefintligheten av en kvarterspolis är ett led i en brottsförebyggande verksamhet. Vi vet — jag vill sluta mitt anförande med detta — att den poliskår vi har är duktig och synnerligen effektiv. Å andra sidan vet vi också att den inte räcker till för att klara sina uppgifter. Slutsatsen kan inte bli någon annan än att det fattas personella resurser. Jag vill därför i anslutning till detta ärende ställa ytterligare en fråga till justitie ministern, som naturligtvis är tvungen att dra upp riktlinjerna för sin egen syn på dessa problem. Är justitieministern beredd att verkligen tillgodose de önskemål om ökade ekonomiska och personella resurser på polisväsendets område som oppositionen har slagits för under många år?

Herr talman! Denna fråga är inte direkt ny för kammaren. Vi har faktiskt år efter år haft debatter i samma ämne. Jag misstänker att vi, även om vi skulle utsträcka detta till en stor och lång debatt, har små utsikter att ändra varandras ståndpunkter i denna fråga. Herr Oskarson har i stort sett anfört de argument som han framförde till stöd för en liknande framstöt förra året, men han har ökat ut dem med en liten resebeskrivning från USA för att ge ytterligare näring åt sin ståndpunkt. Det är väl många gånger med utlandsresor som med statistiska uppgifter: vi använder dem gärna mera till stöd för de uppfattningar vi har än för att få en mer allmän belysning av problemet. Det är så lätt och frestande att plocka fram detaljer som stöder just den uppfattning man har. Herr Oskarson berättar om sina erfarenheter där borta, om den utomordentligt snabba behandling man där gav ungdomsbrottslingarna och om den hänsyn man tog till orsakerna till ungdomsbrottsligheten då den berodde på familjeförhållanden och förhållandena i den samhällsmiljö den brottslige levde i. Detta är ju knappast något som är överraskande för oss här hemma i Sverige. Vad som däremot överraskade oss en smula var att mycket av den snabba behandling som man där ger ungdomsbrottslingarna inom domstolarnas ram avser sådana fall som vi handlägger inom barnavårdsnämnden, d.v.s. förseelser som aldrig kommer inför domstol här i Sverige, därför att de är att hänföra till vad man förr kallade van art. När det är missförhållanden i hemmet som gör att barnen behöver omhändertas, behandlas alltså sådana fall inom domstolsväsendets och fängelseväsendets ram i Amerika, men det är knappast något som vi eftersträvar. Även jag kan alltså där finna saker och ting som stöder min uppfattning. Som herr Dockered mycket riktigt sade borde detta inte vara en partipolitiskt skiljande fråga, eftersom vi alla delar oron inför den ökande brottsligheten. Det är inte där skiljelinjen går, utan det är väl snarare så, att vi har olika stark tro på den ena eller den andra metoden, och kanske har reservanterna en viss övertro på utredningars förmåga att komma till rätta med missförhållanden. Vi har haft och har på gång en rad utredningar som behandlar mycket viktiga delproblem inom detta väldiga komplex. En del utredningar har redan lagt fram förslag, och vi hoppas att inom en snar framtid få se resultatet i form av propositioner. Andra utredningar väntas snart lägga fram sina förslag. Fru Löfqvist har här redogjort för en hel rad av de utredningar som är på gång.

Herr Wiklund i Stockholm anförde en rad synpunkter, som vi väl i stort sett är överens om: betydelsen av allmänpreventionen och betydelsen av att skapa en opinion bland allmänheten för en humaniserad behandling av människor som begått brott. Han pekade på en hel del sådana ting som vi alla är överens om och som just har föranleit en rad av de utredningar som nu har lagt fram förslag eller som väntas komma med sina förslag inom kort. Mycket av det som han anförde kan alltså lika gärna åberopas som argument för att vi bör lugna ner oss och inte tillsätta en ny utredning. Herr Wiklund sade dock en sak som kanske var ny, nämligen att en begäran från riksdagen om en utredning skulle kunna vara ett stöd för den nye justitieministern i hans framtida verksamhet. Mot bakgrund av den väldiga aktivitet som har förevarit inom justitiedepartementet och som har resulterat i hela den rad av utredningar på vilkas resultat vi nu väntar tror jag knappast att justitieministern behöver den skjuts som en sådan begäran från riksdagen skulle innebära. Det har i debatten talats rätt mycket om den oroande utvecklingen, men man har också dröjt vid den glädjande och kanske något överraskande utveckling som vi har kunnat skönja i år med en påtaglig minskning av brottsbalksbrotten. Man har olika uppfattningar om vad denna utveckling kan bero på, och ingen vågar säga med säkerhet, varifrån den kan härleda sig. Rimligen bör väl polisens ökade aktivitet för att komma till rätta med narkotikabrotten ha haft någon inverkan, men utskottet har också pekat på att det under 1960-talet har genomförts en rad betydande reformer — det kan hända att verkningarna av en del av dem nu börjar visa sig. Det kan också vara olika sammanfallande orsaker. När man blickar ut över hela problemkomplexet och ser vad som har gjorts tycker jag man får en känsla av att vad vi nu bör göra är att låta de förslag som har kommit fram leda till beslut i riksdagen om åtgärder och att vi sedan bör avvakta effekten av dem. Sedan kan det hända att vi i framtiden behöver göra en mer allomfattande utredning. Om reservanterna fortsätter år efter år att göra en sådan framställning, är det sannolikt att de så småningom kommer att bli bönhörda. Utskottsmajoriteten anser dock att det just för dagen inte finns anledning att: tillsätta någon sådan utredning.

Herr talman! Fröken Bergegren säger att jag har åberopat vissa erfarenheter, som vi har gjort i USA, som bevis för att min uppfattning om motionen och reservationen skulle vara riktig. Ja, det vore märkvärdigt om jag inte skulle göra det när jag finner vissa erfarenheter som stöder min uppfattning. Det är väl helt naturligt att jag åberopar dessa erfarenheter. Jag tror att även fröken Bergegren skulle göra på samma sätt. "Fröken Bergegren säger att vi här redan har den snabba behandling, som jag pekade på, men att den förekommer inom barnavårdsnämnderna. Men hur är det med möjligheterna till snabb behandling inom barnavårdsnämnderna, fröken Bergegren? även där får man vänta på behandlingen. Vi har inte tillräckliga resurser, och vi har inte de hem där vederbörande egentligen borde placeras, och därför förekommer det långa väntetider på många håll också inom ' barnavårdsnämnderna. Detta är alltså inget argument mot vad jag sade om att man i Amerika tillämpar en mera effektiv snabbehandling av ungdomsbrottslingar än vi kan åstadkomma. Sedan vill jag vända .mig mot detta prat om att det redan finns en mängd utredningar på gång och att det därför inte är lämpligt att tillsätta en ny utredning. Alla dessa utredningar som här har nämnts tar upp var sitt del problem av detta stora problemområde. Vad vi har tryckt på inte bara i år utan även tidigare är att det behövs ett samlat grepp. Det jag citerade ur det senaste betänkandet stöder den uppfattningen att det problemkomplex som ligger bakom är så vittomfattande och så svårhanterligt, att man verkligen måste ta hjälp av erfarenheter och forskning för att kunna uppställa ett handlingsprogram.
Herr talman! Även jag vill vända mig mot fröken Bergegrens påstående, att vi skulle ha påyrkat en särskilt stor och omfattande utredning nu. Det är i varje fall inte min tolkning av reservanternas ståndpunkt.

Herr talman! Det är intressant att konstatera att herr Oskarsons parti gärna kräver ökade resurser åt samhället men sällan vill vara med om att betala när räkningen kommer. Ökade resurser åt barnavårdsnämnderna och åt polisväsendet är i stor utsträckning en fråga om hur mycket skattebetalarna vill satsa på detta område. Genom omfattande utredningar skapar vi minsann inga ökade resurser. Herr Wiklund i Stockholm säger att han ingalunda har avsett någon stor och omfattande utredning. I så fall måste han ha läst reservationen mycket dåligt. Av den framgår att man vill ha en sammanfattande utredning som skall omfatta såväl mål som medel vad beträffar dessa problem, och i så fall är man inne på ett mycket omfattande område. Därför borde nog herr Wiklund ha skrivit en egen reservation och närmare preciserat vad han menar med sit krav på utredning.

Herr talman! Jag måste tyvärr komma igen med anledning av att fröken Bergegren säger, att moderata samlingspartiet gärna är med om att kräva ökade resurser men att vi inte skulle vara med om att ge ökade anslag. Hur är det, fröken Bergegren? Vi har i motioner till årets riksdag lagt fram konkreta förslag vad.beträffar både en förstärkning av polisen och resurserna härför. Vi har också lagt fram förslag i fråga om förstärkning av kriminalvården och att även medel ställs till förfogande för en. upprustning på det området. Vad fröken Bergegren sade var alltså direkt felaktigt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i denna fråga, därför att jag anser, att utskottet har följt den linje som man bör följa i sådana här sammanhang. Ingen utredning i detta land har löst några problem. En övertro på utredningar håller på att kväva det svenska samhället. Den uppfattningen har jag gett till känna förut. Det som retar mig mest är emellertid den jämförelse mellan förr och nu som herr Oskarson så vältaligt har gjort. Vi skall komma ihåg att om man ser på statistiken, finner man, att den förändras av någonting som är ganska väsentligt, nämligen av att polisen i dag har blivit så mycket mera effektiv än den var exempelvis när jag var ung. Slagsmål m. m: förekom då ute på landsbygden, men det skulle aldrig falla någon in att resonera om det vid en domstol eller i. andra sammanhang. Fjärdingsmannen: gick hem, när han anade att det skulle bli bråk. Därför skulle man om all statistik på detta område kunna använda ett fult ord. Statistiken kommer emellertid inte att förändra sakläget i och för sig, men statistiken visar kanske, att polisen nu håller: på att komma i kapp och hinna med att ta upp sådant som den förr fick försum"- ma. Därför kan man förklara först en uppgång och sedan en neligång på detta område. Det är givet att vi alla är ätterna om att brott skall kunna förhindras-på något vis. Vi skall komma ihåg att om man i dag gör det minsta brott någonstans ute i det svenska samhället mot person eller egendom: gör tidningar, radio och TV detta bekant för hela folket. När sådant hände förr, var det ingen människa som visste om det utom den närmaste kretsen. Därför är all Steele på detta område felaktig. Jag håller med om vad man säger. om familjeband m.m. Men vilken politik för vi? Vill eller kan vi hålla ihop familjen? Här har vi en annan uppfattning. Jag håller med om att familjemiljön troligen spelar en viss roll, kanske till och med en betydande roll. Men när herr Oskarson vill hänföra brotten till vissa socialoch rasmiljöer tror jag han kommit in på en mycket farlig väg. Det förhåller sig inte heller på det sättet. Jag har under något år hållit ) på men litet läsning av rättshistoria avseende de senaste 400 åren. Om. herrarna och damerna som tror att vi har haft. ett mycket fint samhälle förr toge del av rättshistorien skulle de bli förskräckta. Med anledning av talet om miljö ber jag att få läsa upp ett trehundraårigt utlåtande av det sekreta utskottet beträffande brottsfrågor. Det står bl a. »att dhet Hödek: Pe ductions-Collegium hafver tvärt emot 1655 åhrs stadgas 27 8 försåldt åthskillige godz uthan Hans Kongl. Maij:tz nådige villie och vetskap, hvilket Hans Kongl. Maij:tt rättsvijsligen hafver änd. rat och sådana kiöp förklarat af intet värde, som och att samma godz skulle till Hans Kongl. Maij:tt och Cronan erkiennas. 2.

Menar herr Oskarson att adelns miljö, fostran m.m. var så undermålig att sådana brott kan förklaras därav? Det rörde sig inte om småsaker utan om mycket stora domäner som kunde omfatta socknar. Enligt min mening måste man beteckna detta som ett ganska grovt brott. Jag vill också påpeka för herr Oskarson att det förekom tortyr här i landet till 1780-talet.

Jag skulle vilja rekommendera herr Oskarson att läsa de gamla landshövdingeberättelserna och undersöka de gamlas förhållanden och se efter hur många brott som begicks på det området. Utredningarna fördröjer nog det hela, och därför vill jag rekommendera herr Oskarson att sluta med att tala om den ökade ungdomsbrottsligheten och att jämföra mellan förr och nu, för att i stället gripa sig an med de uppgifter som finns. Ungdomen i dag kan ibland se hur somliga tar flera miljoner kronor utan att det beivras. Det rör sig om s.k. lagligt brott varvid pengarna kan tas från de fattigaste. Men om samma unga människa går in på ett kafé och tar litet mat eller några wienerbröd, så har han eller hon ett hårt straff att vänta. Nej, vi måste tänka om beträffande frågan om brott och straff. I det fallet lever vi ännu kvar i 1500 och 1600 talen. Hela vår lagstiftning och vårt juridiska tänkande är anpassat efter ett tidigare samhälle, som vi nu borde ha kommit ifrån. Nu måste vi sträva efter en lagstiftning och en rättstillämpning som siktar framåt. Därvidlag tror jag att vår ungdom, och speciellt den studerande ungdomen, är positivt inställd. De unga protesterar då och då, och vi anser det vara allvarligt. Men det är naturligt att de gör det. När vi var unga fick vi inte den utbildning och de kunskaper om vad som händer i det svenska samhället som våra dagars ungdom får, och jag ser de ungas protester i dag som ett uttryck för större kunnande och ett mera humanistiskt synsätt. De protesterar mot det gamla, som utan tvivel var mycket klassbetonat. Ungdomen vill ha ett riktigare och numera rättvist samhälle. Jag anser att vi gagnar allas gemensamma Önskemål bäst genom att säga nej till förslaget om en ny utredning.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

Herr talman! Det är alltid roligt och intressant att lyssna på herr Lundberg, och det har varit intressant att göra det i dag också. Men vad herr Lundberg talar om nu är något annat än vad vi skall diskutera, nämligen första lagutskottets utlåtande nr 47.
Herr talman! Detta var ett märkligt uttalande av herr Oskarson. Jag trodde att diskussionen rörde sig om brott, straff och brottsförebyggande verksamhet. Om den diskussion herr Oskarson för bara är teoretisk, så har jag missförstått saken. I så fall skulle det givetvis ha varit betydligt bättre med en utredning om vad herr Oskarson syftar till med sin teori. Jag hoppas verkligen att herr Oskarson i fortsättningen försöker att se på dessa problem något annorlunda än han nu tycks göra.

Herr talman! Jag har just fått underrättelse om att justitieminister Geijer befinner sig i Egypten. Han kan då naturligtvis inte på regeringens vägnar infinna sig och svara på mina tre konkreta frågor. Jag vill därför ändra deras adress och ställa dem till regeringens representant statsrådet Carl Lidbom, som ju tillika varit rättschef inom justitiedepartementet. Jag hoppas att han verkligen skall lägga sig vinn om att ge ett konkret och gärna kortfattat svar på mina i och för sig enkla frågor.

Herr talman! Jag vill bara för fröken Bergegren läsa upp en del av vad som står i reservationen. Såsom jag uppfattat den syftar den till att sammanföra de olika tillgängliga forskningsoch utredningsresultaten till en helhet.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm och jag läser tydligen reservationen med olika behållning. Jag tycker att dess formulering tyder på att man vill ha en synnerligen omfattande utredning. Enligt min uppfattning bör man, om man vill nå resultat, utgå från det utredningsmaterial som redan föreligger och genomföra delreformer. Jag vidhåller därför att herr Wiklund något bättre borde ha tänkt över innebörden i det som han skrivit under och kanske också borde ha läst igenom motionen något noggrannare. Då skulle han ha fått klart för sig att det är fråga om ett synnerligen svepande formulerat och allomfattande uppdrag.

Herr talman! Vad gäller ändringen i föräldrabalkens regler om överförmyndare har jag reserverat mig mot att den nuvarande nedre åldersgränsen om 25 år för valbarhet till övermyndare slopas och ersätts med krav på att den som uppdraget avser är myndig. Lagrådet har avstyrkt att åldersgränsen slopas, bl.a. under hänvisning till personliga kvalifikationer — såsom praktisk erfarenhet, omdömesgillhet och vidsynthet — som en överförmyndare bör ha. Huvudmotiveringen för mitt ställningstagande när det gäller valbarhetsåldern är att överförmyndaren har en domstolsliknande funktion — han fattar sina beslut ensam. Det bör alltså vara en överensstämmelse mellan valbarhetsåldern för lagfaren domare och för överförmyndare. För lagfaren do Till överförmyndare skall väljas en i praktiska värv väl förfaren, myndig svensk medborgare. Överförmyndare kan ej den vara som är i konkurstillstånd eller är förklarad omyndig. mare gäller 25 år som nedre valbarhetsgräns, och jag anser att samma åldersgräns bör fortsätta att gälla för överförmyndare. Den mening som utskottets majoritet har uttalat, att valet av överförmyndare görs av kommunernas fullmäktige och att detta innebär en garanti för att endast lämpliga personer väljs, anser jag vara inkonsekvent och irrelevant i sammanhanget. Jag har fullt förtroende för . kommunalfullmäktiges kompetens och kunnande. Men när nu utskottsmajoriteten ser kommunalfullmäktige som en garant, varför anser då utskottsmajoriteten att en överförmyndare skall vara myndig? är det vid den gränsen slut på förtroendet för kommunalfullmäktige? Jag frågar mig var man hamnar om man drar ut konsekvenserna av utskottsmajoritetens argumentation. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Propositionen nr 119 innehåller förslag till en rad lagändringar, vilka huvudsakligen är konsekvensändringar av riksdagens beslut om reformer av de allmänna underrätternas organisation. Den har heller inte föranlett delade meningar i utskottet utom på en enda punkt, nämligen 19 kap., 8 8 första stycket i föräldrabalken, där reservanterna vill ha kvar den tidigare åldersgränsen. Det kan på sätt och vis vara konsekvent av dem som tidigare motsatte sig en sänkning av åldersgränsen för exempelvis nämndemän, men nu tog riksdagen beslutet om slopandet av åldersgränserna för valbarhet till riksdagsmannauppdrag, kommunala förtroendeuppdrag och uppdrag som nämndemän.

Detta gäller givetvis också valet av överförmyndare. Utskottet har för sin del inte funnit anledning till annat än att yrka bifall till propositionen i dess helhet, det vill säga inkluderande också bestämmelserna om val av överförmyndare. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. re information än för närvarande om vapenfri tjänst till de värnpliktiga vid inskrivningarna,

Herr talman! I sitt utlåtande nr 73 har andra lagutskottet utförligt behandlat våra motioner I:346 och II:393, men tyvärr har det dragit den slutsatsen att det inte behövs någon som helst ändring eller översyn av lagen om vapenfri tjänst. I nämnda motioner har vi begärt utredning och förslag till ändring av denna lag på en del konkreta punkter, i huvudsak innebärande följande. Först och främst önskar vi helt slopa den nuvarande formuleringen i 1 § om »djup samvetsnöd». Här åberopar utskottet vad vapenfrinämnden vid remissbehandlingen har anfört, nämligen att någon tvekan om vilken situation som lagstiftaren åsyftar inte yppats hos de tillämpande myndigheterna. Utskottet stöder sig på detta uttalande och anser att en fast praxis föreligger, varför det inte vill tillstyrka motioner i detta stycke. Men, herr talman, de senaste åren har en omfattande diskussion ägt rum, inte minst i pressen, just om vad som egentligen kan menas med »djup samvetsnöd», och från många håll har ifrå gasatts hur man skall definiera detta begrepp. Lagen kräver härvidlag att »bruk av vapen mot annan — — — skulle medföra djup samvetsnöd — — Tydligen har man tänkt sig två oberoende förutsättningar. För det första måste varje form av vapenbruk, oavsett hurudan situationen må vara, stå i strid med vederbörandes allvarliga övertygelse. För det andra måste vapenbruk mot annan medföra »djup samvetsnöd». Detta sistnämnda villkor är emellertid mer oklart än det första. Hur skall begreppet tolkas, och hur skall man kunna skilja mellan »samvetsnöd» och »djup samvetsnöd»? I utskottets utlåtande återfinns också ett utdrag ur vapenfrinämndens remissyttrande, där det sägs att det »måste vara en svår och grannlaga uppgift att i det enskilda fallet söka utröna, om den värnpliktige till sitt sinnelag är sådan som lagstiftaren förutsatt för att vapenfri tjänst skall kunna beviljas honom. Denna svårighet ligger i sakens natur och är ofrånkomlig vilket uttryck man än väljer för den situation, som lagstiftaren velat beskriva med uttrycket ”djup samvetsnöd”.» Enligt min uppfattning borde begreppet »djup samvetsnöd» helt slopas. Det måste kunna vara tillfredsställande att i detta fall endast ha en formulering som säger att vapenbruk strider mot vederbörandes allvarliga och personliga övertygelse. Att man får djupa skuldkänslor för något som man gjort, att man har samvetskval måste tolkas som att man har en stark upplevelse av att det man gjort är galet. Det innebär alltså att man inte bara helt ytligt utan djupt och allvarligt känner att det man gjort står i strid med ens övertygelse om vad som är rätt. Men detta är just vad lagen kräver i det första villkoret, och varför då komplicera det hela ytterligare med att också skriva in formuleringen »djup samvetsnöd»? Det kan väl inte vara så att man vill referera till själva smärtan, själva plå gan som man skulle kunna känna till följd av vad man har gjort? Skulle det första villkoret tala om vederbörandes övertygelse och det andra, den djupa samvetsnöden, om hur stark smärta som skulle kunna uppstå, om staten tvingade vederbörande att bruka vapen? I så fall skulle troligen det senare villkoret uppfyllas av de flesta s.k. normala människor, det visar erfarenheterna inte minst från det senaste världskriget. Och finns det över huvud taget många människor som kan använda vapen mot andra, fullt medvetet döda andra, utan att känna allvarliga moraliska skrupler? Om lagen ställde detta villkor skulle sannolikt bortåt 90 procent av svenska folket uppfylla kravet för att bli befriad från värnplikt. Man skulle kunna fortsätta länge med att diskutera tolkningen av begreppet »djup samvetsnöd» och den verkliga innebörden därav, om djupet är av stipulerad nivå 0. s. v. Jag och många med mig tror dock att ingen kan lämna ett entydigt besked i denna fråga. Som jag tidigare nämnt hade det därför varit riktigast att tillmötesgå vårt motionskrav att slopa denna formulering i 1 8 vapenfrilagen. Sedan till vårt andra önskemål, utökning och komplettering av de vapenfrias tjänstgöringsmöjligheter. Här kan jag fatta mig kortare. I motionerna har nämnts några nya områden för tjänstgöring, t.ex. att vapenfria med tillräckliga kvalifikationer borde beredas tillfälle att fullgöra fredstjänst på fältet i u-länderna, vidare att möjligheter borde beredas för tjänst hos ideella föreningar — fredsorganisationer, politiska och religiösa organisationer samt nykterhetsorganisationer. Utskottet erinrar om att regeringen förra året tillkallade en sakkunnig för att utreda frågan om utbildning av vapenfria = tjänstepliktiga och «vanliga värnpliktiga för internationell biståndsverksamhet, men i övrigt ställer sig utskottet negativt till andra undersök ningar av nya tjänstgöringsområden. Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller att den kontinuerligt bevakar de nuvarande tjänstgöringsområdena och prövar de olika förslag till nya alternativ som läggs fram. Kommer man alltså att pröva detta nya alternativ om t.ex. arbete i ideella organisationer? Jag tror att det skulle vara ändamålsenligt med en samlad undersökning och inte minst med en samlad redovisning av vad man kommit fram till på detta område. Utskottet borde enligt min mening inte heller ha ställt sig negativt till den punkten i våra motioner. Den tredje konkreta fråga som vi har tagit upp är att vapenfrinämnden borde utökas med en ledamot för de ickereligiösa värnpliktsvägrarna. Utskottet anför att ledamöterna av nämnden inte skall företräda någon viss åsikt i vapenfrifrågan. Samtidigt erinras om att föredragande departementschefen vid vapenfrilagens tillkomst uttalade att det är angeläget att olika intressen blir allsidigt. representerade i nämnden och att några ledamöter självfallet borde ha anknytning till yrkesområden som skulle göra dem lämpliga att bedöma bärigheten av samvetsbetänkligheter mot vapenbruk som-åberopas av den sökande.

390 upp frågorna om tjänstgöringens art och längd samt de bedömningar som måste ligga till grund för frikallelse från vapentjänst. Såsom fru Ryding anförde ställer man i kommunistmotionen samma krav men har där satt upp dem i olika punkter. Även den utmynnar i att en översyn av denna lagstiftning bör komma till stånd.

Man tycker inte att det är tillräckligt med de former av tjänstgöring som de vapenfria nu har möjlighet att utföra. De bör ges möjligheter till viss tjänstgöring i u-länderna. Man vill vidare ge de ideella organisationerna möjlighet att ta emot de vapenfria och ge dem en vettig och enligt deras uppfattning god utbildning.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt re missyttrande till utskottet i fem punkter sammanfattat vad man anser vara avgörande när det gäller att skapa tjänstgöring för de vapenfria: »1. Den tjänstgöring vapenfri tjänstepliktig har att göra skall vara betydelsefull för samhället i såväl krig som fred. 2. Vtp skall göra sådan tjänst som han med hänsyn till sin civila utbildning och allmänna fallenhet kan anses bäst lämpad för. 3. Hänsyn tas i möjligaste mån till vtp:s önskemål. 4. Utbildningsmyndigheten skall äga resurser att på effektivt sätt administrera samt utbilda och handleda vtp. 2.

Av de ungefär 700 som detta budgetår har beviljats vapenfri tjänst är det 151 som nu är utplacerade i vårdtjänst.

Som fru Ryding här har nämnt väntar man att en pågående utredning, som skall bli klar i början av nästa år, skall dra upp riktlinjer beträffande möjligheterna att placera vapenfria värnpliktiga i tjänstgöring i u-land. Det kanske viktigaste i hela utbildningsfrågan är vad arbetsmarknadsstyrelsen anför, att det i första hand måste gälla en utbildning som är till nytta även i framtiden och kan räknas som en utbildning för tjänstgöring inom totalförsvaret. När det gäller tjänstgöringstidens längd har utskottet funnit att den nuvarande relationen är riktig, inte minst därför att många icke vapenfriförklarade på specialtjänster inom försvaret tjänstgör under 540 dagar. Differensen framstår alltså inte som särskilt stor om man jämför med tjänstgöringstiden på olika håll inom försvaret. Huvudfrågan för motionärerna och enligt vad jag kunde märka av fru Rydings anförande även för henne är väl kriteriet för möjlighet att få vapenfri tjänstgöring. På vilket sätt skall man kunna avgöra att en person på grund av djup samvetsnöd icke kan delta i övningar i vapnens bruk?

Om alla som på grund av allvarlig övertygelse inte vill använda vapen eller över huvud taget delta i försvaret skulle bli befriade, skulle det också innebära att man av politiska skäl kunde slippa vapentjänst. Denna fråga har aktualiserats under de senaste åren, kanske mest på grund av en organiserad agitation mot tjänstgöring i försvaret. Det finns en motståndsgrupp som av politiska skäl uppmanar ungdomar att helt enkelt totalvägra, en inställning som har sin grund i att man icke vill godkänna vårt lands säkerhetspolitik. Den diskussion som denna grupp har föranlett har medfört en markant ökning av ansökningarna om befrielse från vapentjänst och en ökning av antalet totalvägrare. Gruppens agitation utmynnar i en uppmaning att vägra att genomgå värnpliktstjänstgöring eller över huvud taget delta i försvaret. Detta är en vägran att rätta sig efter ett i laga demokratisk ordning fattat beslut, och fru Ryding menar väl inte att den svenska riksdagen skall acceptera sådana bevekelsegrunder? Jag vill direkt fråga fru Ryding, om hon identifierar sig med dem som av politiska skäl agiterar för att ungdomar i värnpliktsåldern skall revoltera mot lagstiftningen om allmän värnplikt. När man tar del av denna propaganda finner man att huvudtanken är att det skall väckas en opinion mot försvaret över huvud taget. Denna kategori av människor uppmanar till totalvägran, som ju medför fängelsestraff, och hoppas på det sättet kunna väcka opinion mot försvaret och mot vår säkerhetspolitik. Också infiltration anbefalles. De värnpliktiga uppmanas att göra värnpliktstjänstgöring men där utöva en infiltration bl.a. genom diskussioner för att skapa ett motstånd mot försvaret. Man tvekar inte ens att föreslå användning av båda dessa vägar, så att den värnpliktige börjar sin tjänstgöring och driver infiltration så länge det går och sedan, när det inte längre lyckas, totalvägrar. Allt i syfte att undergräva försvarsviljan. För min del ser jag en sådan propaganda som det stoff varav man skapar quislingar. Är det den gruppen av värnpliktsvägrare som fru Ryding har i tan karna när hon talar om dem som på grund av en allvarlig övertygelse inte kan bära vapen? Gruppen av totalvägrare har visserligen ökat men utgör ändå inte någon särskilt betydelsefull grupp i vårt samhälle. Antalet totalvägrare var 64 år 1967 och 112 år 1968, och utvecklingen under år 1969 pekar mot en fördubbling. Många av dessa har emellertid begärt anstånd med det straff som de har fått, eftersom de vill avvakta utredningen om möjligheter att göra tjänst i uland. Såsom framgår av den statistik som är införd i utskottsutlåtandet är det inte någon anmärkningsvärt stor grupp, i förhållande till alla dem som är inkallade varje år, som söker vapenfri tjänst; det är sedan 1967 omkring 2 000 personer. Varje år utbildas dock omkring 50 000 värnpliktiga genom grundutbildningen och omkring 100 000 genom repetitionsövningar. Under juni och juli i år var det 28000 värnpliktiga som ryckte in, och av dem vägrade 134 att fullgöra vapentjänst. Endast omkring en halv procent av den kontingenten har alltså vägrat att bära vapen. Det är således inte fråga om någon dominerande grupp, men vi hyser väl alla förståelse för de ungdomar som känner samvetsnöd, djup samvetsnöd, inför detta att bära vapen mot sina medmänniskor. Ett uttryck för denna förståelse utgör också nu gällande lagstiftning, vilken innebär att man inte vill tvinga dem som av djup samvetsnöd icke anser sig kunna bära vapen att handla mot sitt samvete. Denna undantagslagstiftning visar att vi vill ge dem som så djupt känner motvilja mot att bära vapen möjlighet att göra andra insatser inom totalförsvaret. En jämförelse mellan dem som av olika skäl vägrar att bära vapen och dem som frivilligt arbetar inom vårt totalförsvar ger vid handen, att omkring en miljon människor frivilligt deltar i försvarsverksamheten. Om vi ställer detta antal i relation till dem som uppträder som vapenvägrare, finner vi att den senare gruppen är tämligen obetydlig. Andra lagutskottet anser liksom remissinstanserna att denna lagstiftning är så utformad att den har gett utrymme för generositet gentemot dem som av samvetsnöd känner att de icke kan hära vapen.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

Herr talman! Om vi ser på den statistik som finns över alla ansökningar om vapenfri tjänst, kan vi konstatera att det har inträffat stora förändringar under den senaste mätbara treårsperioden. Ökningen av antalet ansökningar är markant. Till en del kunde detta förutses redan när riksdagen fattade beslut om ny lag om vapenfri tjänst, som kom till 1966, men det är inte precis någon hemlighet, att ökningen vida överträffat den prognos som man då ansåg sig kunna göra. Jag har tillhört vapenfrinämnden sedan dess tillkomst den 1 oktober 1966. Det mest intressanta är emellertid inte att antalet ansökningar i och för sig har ökat så påtagligt utan fastmer de motiveringar som anförts i en ökad utsträckning. Av statistiken framgår att vapenfrinämnden under år 1967 biföll 89 procent av inkomna ansökningar, år 1968 första kvartalen år 1969 siffran blivit drygt 70 procent medan för de tre så låg som 58 procent.

I takt med det snabbt stigande antalet ansökningar har nämnden ökat antalet utredare. Detta är inte minst viktigt eftersom det beträffande dem som utarbetar det material på vilket nämnden skall fatta beslut — jag utgår från att ingen i kammaren hyser den befängda uppfattningen att utredarna har någon beslutsfunktion — måste ställas mycket höga krav på objektivitet, omdöme och kontaktförmåga. I realiteten har det inkommit en mängd ansökningar som egentligen — bedömt enbart efter lagens innehåll — kunde ha besparats vapenfrinämnden. Jag förringar inte motiv eller personliga skäl, utan grundar min uppfattning på innebörden av riksdagsbeslutet år 1966. Men vi känner alla till att det finns ansökningar vilkas enda huvudmotiv är politiska ståndpunktstaganden. Det sägs klart ifrån att man i och för sig inte känner ovilja mot dödandet, men man vill själv bestämma sina fiender. Man talar om att det svenska samhället styrs av Wallenberg medan riksdag och regering är lakejer. Från dessa utgångspunkter — där dock länder och system på önskelistan starkt varierar — bestäms handlingslinjen för den enskilde sökanden, som också kan åberopa förhoppningar att känna lättnad och befrielse om bara den rätte ideologiske inkräktaren anmäler sig. Den ideologiska frändskapen är, även i ett befarat krigsläge, starkare än 1lusten att hjälpa till med det nuvarande samhällets eventuella försvarsinsatser. Genom <:vapenfrinämndens «kansli, dess omfattande utredningsarbete och beslutsfunktioner löper en mängd ärenden som återspeglar tidens händelser. Efter tragedin i Tjeckoslovakien år 1968 ökade antalet sökande som stärkts i övertygelsen om det goda i att ha ett icke-vålds-försvar. Denna enligt min mening sympatiska grundinställning motiverar dock inte någon vapenfri tjänst i lagens nuvarande form. Men från de mest skilda utgångslägen och med de mest olika motiveringar strömmar på samma sätt in ansökningar som måste avvisas. Detta sker naturligtvis inte helt utan komplikationer. Dessa tar sig uttryck i anmälningar till JO, riktade mot såväl enskilda utredare som vapenfrinämnden. Under år 1968 fördelade sig de åtta JO-anmälningarna så, att fyra var riktade mot enskilda utredare och fyra mot nämnden. Dessutom skedde ett betydande antal överklaganden hos Kungl. Maj:t. Rättssäkerheten är därmed tryggad även för dem som anser att nämnden inte har vägt in alla åberopade skäl i sitt beslut. Det mest förvånande är emellertid inte vare sig dessa grupper som jag här kort omnämnt eller de som ställer för långtgående krav på sin placering när den vapenfria tjänsten erbjudes. Jag förstår till fullo de ungdomar som t.ex. vill göra en insats i något utvecklingsland men hos vilka ambitionen ofta överskuggas av bristande språkkunskaper eller av en utbildningskapacitet som innebär att en sådan insats blir meningslös. Det får ankomma på herr Mellqvists pågående utredning, om sådana möjligheter skall föreligga framöver. Om sådana insatser skall medges kan det näppeligen ske på andra premisser än de som gäller för exempelvis SIDA:s personal. Symtomatiskt för denna grundinställning är den mycket begåvade regissör och författare som efter att ha dömts till fängelse för totalvägran gav uttryck för den meningen att han i stället skulle ha velat resa till Tanzania och gräva diken. Mig veterligt har han inte grävt några diken i Sverige, och man frågar sig vad Tanzanias medborgare har gjort för ont, eftersom de skulle begåvas med sådana dikesgrävare. Om denne man hade placerats i u-landstjänst, skulle han självfallet ha kunnat uträtta goda insatser på det kulturella området; även det området måste ju fogas in i vår kontakt med u-länderna. Den stora svårigheten ligger närmast i det faktum att åtskilliga sökande av vapenfri tjänst har fått den uppfattningen att de har att välja mellan vapentjänst och vapenfri tjänst. Upplysningen på det området har haft det motigt, och de flesta vet inte om att vapenfri tjänst bygger på ett undantag i lagstiftningen. Låt mig emellertid rhedge att det ändå har skett och sker en del på detta område. Men den sparsamma upplysningen från samhällets sida har kommit i bjärt belysning, när en riksorganisation för de värnpliktiga och dess sympatisörer slösat med sina råd och uppslag på varierande avstånd från vad lagen egentligen innebär. Jag skall inte närmare ingå på den frågan men anser det vara en smula genant, i varje fall för riksdagens 1edamöter, att riksdagens beslut får den presentation som har beståtts vapenfrilagen under de senare åren. Slutligen vill jag göra ett konstaterande i anslutning till de väckta motionerna och utskottets utlåtande. Den lag vi stiftade 1966 kan rimligen inte vara så perfekt att den inte behöver någon översyn eller justering. Vad jag närmast syftar på är tjänstgöringstidens längd, som sannerligen är värd att fundera över. Jag tycker dock att man kan invänta ytterligare erfarenheter av både tjänstgöringens längd och plåceringsmöjligheterna för de vapenfria, möjligen också de nya bedömanden som riksdagen under hand kan vilja väga in vid avgörandet om vapenfri tjänst. Därför har jag för dagen inga invändningar mot utskottets utlåtande. När det gäller nämndens sammansättning och kraven på en företrädare där för vapenvägrarna, så är väl det en överflödig debatt som förs. Samtliga 1edamöter i nämnden kan ju endera själva vara vapenvägrare eller ha starka sympatier för vapenvägrarnas situation. Men de personliga sympatierna — eller antipatierna, om sådana eventuellt finns — är en helt underordnad sak, eftersom riksdagen har uppställt regler för nämndens handlande. Och vi måste försöka undvika att få något som närmast liknar partsförhandlingar. Det har också framförts ett motionskrav om slopande av beteckningen »djup samvetsnöd». Denna fråga var uppe till behandling i riksdagen år 1966 i anledning av en motion, som emellertid inte bifölls. Min erfarenhet är att man i lagstiftningen behöver begreppet »djup samvetsnöd» eller — om det är ordvalet som åsyftas — ett begrepp med samma innebörd. Samvetsnöd inför dödandet hoppas jag verkligen finns hos åtskilliga tusental värnpliktiga utöver dem som anmäler sig hos vapenfrinämnden. »Djup samvetsnöd» är ett förstärkt uttryck, som vi i nämnden av erfarenhet anser oss behöva, och jag kan därför bara understryka de skäl för dess bibehållande som utskottets föredragande, fröken Sandell, tidigare givit klart uttryck för. Jag önskar till sist i riksdagsprotokollet få infört ett erkännande för saklig och objektiv upplysning i vapenfrifrågorna till Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, som förstått att pedagogiskt hantera dessa frågor. Jag vill ha sagt detta, så att inte enbart för lagstiftarna negativa effekter av sådan upplysning skall noteras i denna kammare utan också insatser som är värda respekt.

Herr talman! Enligt min uppfattning hade utskottets talesman, fröken Sandell, inte några sakskäl att åberopa när hon bemötte mitt anförande. Hon menade liksom också herr Lindkvist nyss gjorde att formuleringen »djup samvetsnöd» behövs och därför bör behållas. Däremot ville eller kunde hon inte definiera begreppet på ett entydigt sätt. Det är väl ändå meningen att vår lagstiftning skall kunna tolkas på ett entydigt sätt. Med anledning av fröken Sandells frågor till mig vill jag säga att det är ganska egendomligt att en socialdemokratisk riksdagsledamot tar upp sådana spörsmål, eftersom vapenvägran med olika motiveringar förekommit i alla tider och även i framtiden kommer att finnas. Fröken Sandell borde förstå detta, inte minst med tanke på sitt eget partis historia. Därutöver anser jag att det bör finnas en rätt att hysa olika meningar om försvarspolitiken. Man skall inte alltid, så snart man inte tänker på samma sätt som vår försvarsminister eller överbefälhavare, behöva bli kallad quisling. En sådan benämning anser jag vara upprörande och innebära en beskyllning som knappast är värd att bemöta. Den är i högsta grad oberättigad. Fröken Sandell talade vidare om politiska skäl. Vad åsyftas med detta uttryck? Etiska och moraliska skäl godkänns ju i detta sammanhang. Menar fröken Sandell att politik inte skulle ha något att göra med moral? Har de två begreppen olika innebörd i detta sammanhang och för fröken Sandells politiska uppfattning? I övrigt vill jag framhålla att vår motions sakliga syfte är att få till stånd ändringar i nu gällande vapenfrilag på några punkter, så att den enligt vår uppfattning bättre skulle motsvara tidens krav. Vi har presenterat vår syn på hur lagen bör utformas, och det är detta som frågan gäller.

Herr talman! Jag noterar att fru Ryding inte velat identifiera sig med de grupper som jag här förut åberopat och som av politiska skäl helt vill motarbeta vårt försvar. Det är klart att man, som fru Ryding säger, har rätt att hysa olika meningar om vår försvarspolitik.

Och det är skäl som vi, med den lagstiftning som gäller, icke kan godtaga. Om fru Ryding anser att man av politiska skäl skall ha rätt att vägra värnplikt, då skall hon säga det och inte försöka gå bakvägen genom att luckra upp gällande lagstiftning rörande möjligheterna till vapenfri tjänst. Vill man få till stånd en annan ordning när det gäller vårt försvar och vår värnplikt skall man motionera i dessa frågor och inte försöka att nå resultat på bakvägar.

Herr talman! Jag tar inte ställning till hur den ena eller andra gruppen gör. Vad mig själv beträffar har jag aldrig fått möjlighet att vägra värnplikt, eftersom jag aldrig varit inkallad. Men vad jag tar ställning till är hur gällande vapenfrilag skall se ut, och jag vill upprepa att det är den sakfrågan vi diskuterar. Jag konstaterar med beklagande att fröken Sandell tydligen skarpt skiljer mellan å ena sidan politik och å andra sidan moral och etik. Det tycker jag enbart är till fröken Sandells nackdel — det går enligt min mening inte att särskilja dessa frågor. Vidare anser jag att fröken Sandell talat om något helt annat än det som våra motioner gäller. Till dessa andra frågeställningar kan vi återkomma vid ett senare tillfälle. De hör inte samman med denna debatt eller med de yrkanden som vi ställt i våra motioner och som avstyrkts av andra lagutskottet.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Ryding, att när man motionerar om att alla som känner att det strider mot deras allvarliga övertygelse att bära vapen skall kunna befrias från vapentjänst, så måste detta innebära att man räknar in dem som av politiska skäl vill avstå från värnpliktstjänstgöring.

Herr talman! När vi i vår motion har yrkat på en utredning för att finna former för att komplettera nuvarande socialförsäkringssystem med en speciell förtidspension, är det framför allt två principer som har väglett oss: för det första omtanken om den enskilda människan före omtanken om pensionssystemet, för det andra principen om kompensation för ett medfött eller ådraget handikapp. Såväl i direktiven till pensionsförsäkringskommittén som i kommitténs betänkande om pensionstillskott kan man skönja tankegångar vilkas konsekvens blir att i nuvarande system inte får införas några principiella nyheter. I direktiven talas till och med om grundläggande principer. Men ett faktum som framför allt fattiga och handikappade grundligt fått känna av är att där principerna tränger in och tar makten kommer människorna i kläm. Förtidspensioneringen utgör det område där vi under årens lopp har kunnat studera detta fenomen särskilt ingående. Märk väl — det gäller inte bara för de unga handikappade som med nuvarande system inte kan få någon ATP-del, utan det gäller också för dem som blivit handikappade efter kanske 30 års slit eller mera i hårda och tunga arbeten. Jag vill erinra om det brev till regeringen från 47 förtidspensionerade gruvarbetare från Malmberget som har offentliggjorts i dagarna. »Vi kan inte leva på våra förtidspensioner från LKAB. De är under normerna för bidragen från socialvården i Gällivare kommun och existensminimum>, säger dessa arbetare. I Gällivare och Malmberget finns i dag 130 förtidspensionerade gruvarbetare, många av dem förtidspensionerade på grund av en av de grymmaste arbetssjukdomar som existerar, silikosen eller sten När man har läst ett sådant brev ter sig pensionsförsäkringskommitténs förslag om pensionstillskott som en plåsterlapp och inte som någon fullständig lösning, vilket tydligen både utskottet och kommittén tror. Kommittén är inte beredd att föreslå förbättringar utöver pensionstillskotten för dem som invalidiserats i unga år. Kommittén kan dock tänka sig att det blir aktuellt med en slutbedömning av de speciella pensionsproblemen för alla dem som invalidiserats i unga år och detta i samband med att kommittén fått ytterligare utredningsdirektiv att göra en översyn av betydelsefulla familjepensionsfrågor. Låt mig säga att ordet slutbedömning inger mig allvarliga farhågor. När en kommitté skall arbeta under direktiv som innebär att själva systemet inte får rubbas, då kan man inte vänta sig någon slutbedömning av problemkomplexet som sådant. Jag tror att det är nödvändigt att riksdagen klart säger ifrån att ATP-systemet inte får vara någon oöverstiglig mur, genom vilken man stänger ute de unga handikappade och de förtidspensionerade från möjligheten till aktiv meddelaktighet i samhället. Vem i denna församling skulle vilja säga att den som bara har en folkpension att leva på kan utöver livets nödtorft få del av exempelvis dagens kulturutbud? Eller anser man den principen vara riktig att den som blivit handikappad och förtidspensionerad före folkpensionsåldern inte skall ha andra krav på livet än enkel kost och trångboddhet? Är det kanske rent av så, att enligt socialdepartementets mening skall på detta område den privata välgörenheten komplettera statens och samhällets insatser? Den statistik som återges i andra lagutskottets utlåtande är talande nog: av de 2 070 förtidspensionerade som fanns i januari 1967 och som var under 20 år hade inte någon enda tilläggspension och av de 5599 som var under 25 år hade bara 48 tilläggspension. Det var alltså 5 551 unga handikappade som endast hade folkpensionen att leva på. Gör man samma analys beträffande dem som var under 40 år, finner man att de uppgick till 18126. Endast 580 hade tilläggspensionsdel. Det var alltså 17 546 som inte hade annat än folkpension att leva på. Redan av tidigare undersökningar framgår att det inom överskådlig tid inte kommer att bli något större antal som får en någorlunda stor tilläggspensionsdel. Riksdagens upplysningstjänst gjorde på vår begäran en framräkning i samband med att förslaget om pensionstillskott presenterades i riksdagen. Man konstaterade att år 1968 skulle endast 58 700 av inalles 645 000 pensionärer uppnå en tilläggspensionsdel om 1 800 kr. eller högre. Den stora majoriteten kommer alltså att för lång tid framöver ha mycket blygsamma tilläggsbelopp utöver sin folkpension. Och vad beträffar de drygt 17 540 unga handikappade med förtidspension utan tillläggsdel som jag omnämnde förut, torde de ha små möjligheter att finna ett arbete — om nu deras hälsotillstånd skulle förbättras — som, om de skulle insjukna igen, kan tänkas ge dem någon större tilläggspensionsdel. Som vi redovisat i våra motioner har man alltid i vårt lands folkpensionssystem sammankopplat strävandena att bereda ekonomisk trygghet under ålderdomen med strävandena att skapa ekonomisk trygghet vid invaliditet. Vårt folkpensionssystem har alltså hela tiden varit ett kombinerat åldersoch förtidspensionssystem. Så var det också i Danmark ända fram till april 1966. Då skilde man dessa bägge pensionsformer åt i var sin lag, och samtidigt införde man skilda bedömningsgrunder. Varför gjorde man det? Jo, därför att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i Danmark hade lyssnat på dem som hade de allra största erfaren heterna av den pensionsordning som tidigare tillämpats, nämligen de handikappade själva. Redan i mitten av 1950 talet hade Landsforeningen af vanfgre genom de samverkande invalidorganisationerna gjort sig till talesman för att en revision av folkeforsikringsloven borde ske. Föreningen grundade sitt ställningstagande på två principer: bedömningsgrunderna vid fastställande av pension och åtskillnad mellan åldersoch invalidpensionslagstiftningen. Enligt organisationens uppfattning var de två pensionärsgruppernas behov olika. Danmarks nya invalidpensionslag vilar också på helt andra principer än föregående lagstiftning. Invalidpensionen räknas som en ersättning för förlusten av arbetsförmåga. Den bygger alltså på principen om kompensation för ett svårt handikapp. Andra lagutskottet anför i sitt yttrande över våra motioner att utredningsuppdrag av det slag vi har efterlyst redan anförtrotts pensionsförsäkringskommittén. Herr talman! Jag har inte lyckats tolka situationen så välvilligt som utskottet gjort. Huvudfrågan är nämligen, om pensionsförsäkringskommittén kan gå utanför de snäva utredningsdirektiv som ursprungligen gavs. Såvitt jag förstår kan den rimligen inte göra detta. Utredningen måste alltså söka finna en lösning inom det nuvarande folkpensionssystemet. Men det är mot detta vi vänder oss. Vi har sagt i våra motioner att det behövs en speciell förtidspensionsform, och då måste man som i Danmark åtskilja folkpensionssystemet och förtidspensionssystemet, i varje fall principiellt. Administrativt och försäkringsmässigt kan naturligtvis det hela inordnas under lagen om allmän försäkring. Men om pensionsförsäkringskommittén redan har bundit sig för principen att införa generella lösningar som omfattar alla pensionärer torde möjligheterna vara små att få kommittén att utan tilläggsdirektiv, grundade på riks dagens uttalande, frångå sin tidigare principiella uppfattning. Herr talman! Med de motiveringar som jag här lämnat ber jag att få yrka bifail till motionerna 1: 230 och II: 259.

Herr talman! Vid tredje lagutskottets utlåtande nr 53 är fogad en reservation av herr Ernulf och mig. Rent allmänt kan man säga att utskottet har skrivit mycket välvilligt om motionen 1:382. Vi reservanter delar dock inte utskottets mening att den utredning som krävs i motionen kan göras av den av Kungl. Maj:t nyligen tillsatta utredningen om kontroll av miljöfarliga produkter m.m. Utredningen kommer så småningom att kunna behandla frågan om användningen av sådana drivmedel för bilar som bedöms som miljöfarliga, men så många akuta och brådskande frågor torde vara i trängande behov av översyn att frågan om bilarnas avgaser kan tas upp först om mycket lång tid.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

Herr talman!